Herr talman! Jag känner inte till att naturvetenskapliga forskningsrådet skulle ha uttryckt, som herr Wallmark sade, sitt misstroendevotum med anledning av regeringens förslag. Vi har inte haft någon uppvaktning i den frågan. Herr Wallmark påstår någonting som han inte har täckning för. Jag upprepar att varken forskningen i etologi eller forskningen i molekylär cytogenetik får någon ändrad volym genom detta beslut. Båda forskarna kommer att fortsätta sin verksamhet. Vad vi gjort är att vi tagit hänsyn till deras speciella situation i detta läge. Jag upprepar också att det gjordes särskilda framställningar i saken vid beredningarna under höstens arbete.

Herr talman! Jag skall inte tala med så stora bokstäver som herr Wallmark gjorde, och jag vill bestämt reagera mot användandet av ordet skandal i denna fråga. Det är inte så, herr Wallmark, att avdelning och utskott är främmande för att följa departements chefen även när han intar en avvikande hållning gentemot universitetskans-- lersämbetet. Jag tror att det har inträf-- fat tidigare, och saken kan komma att upprepas om sådana omständigheter” föreligger — som i detta fall — att det finns mycket starka skäl för att följa departementschefen. Departementschefens äskande hänger inte i luften. Som herr Wallmark vet har det tagits upp av konsistoriet i Lund, och det har förts fram av biologisk-geografiska sektionen i Lund. Konsistoriet i Lund har tagit med denna fråga bland de åtta äskanden som så att säga ligger över den vanliga sektionsindelningen. Man har även tryckt på att det är av väsentlig betydelse för modern biologisk och medicinsk forskning att man får denna professur.

Det kan vara angeläget att även från utskottets sida säga att den docent, som det nu är fråga om att ge en personlig professur, är ett internationellt mycket känt namn. Vederbörande får mycket högt betyg i uttalanden inte bara från svenska vetenskapsmän utan också från bl.a. USA, och de gäller inte bara det område som nu är aktuellt, utan en hel rad andra områden, vilket jag emellertid inte skall redovisa här. Får jag kanske också tillägga att vederbörande har mottagit erbjudande om professurer i USA, bl.a. från Columbiauniversitetet i New York. Som jag fattar saken gäller det här en professur där forskningen rör sig tvärvetenskapligt. Det har sagts i något sammanhang att med den mycket strikta ämbetsinriktning vi har kan vederbörande inte placeras in på ett direkt område, utan han kommer litet mittemellan, om jag får använda det uttrycket. Men vi har i alla fall bedömt det så, att här förelåg starka skäl för att följa departementschefen. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall med några ord beröra punkten 37 om lärares fortbildning. Utskottet har där haft att be Utskottet har enats om att yrka avslag på motionen men har ändå en sådan skrivning att jag vill göra ett par kommentarer. Utskottet säger nämligen beträffande <skolledarnas utbildning, som det här gäller, att skolledarna har en nyckelroll i skolan och att utbildningen av dessa till den ledarfunktion de innehar är en mycket betydelsefull fråga. Man säger sig också dela motionärernas uppfattning om betydelsen av fortsatt utbildningsverksamhet för denna kategori. Det är — förklarar utskottet — med hänsyn till storleken av det totala anslaget på över 30 miljoner kronor, vilket dessutom innebär en väsentlig höjning, som man bör klara detta utbildningsbehov inom nämnda anslagsram. Jag har velat stryka under detta uttalande, eftersom det enhälliga utskottsutlåtandet uttrycker en önskan att denna mycket viktiga fråga blir hanterad på ett riktigt sätt. Sö bör nu inom den vidgade ram den har fått till sitt förfogande arrangera en sådan fortbildning av skolledarna att de verkligen kan fylla sin ledarfunktion på ett korrekt sätt. Det är med tillfredsställelse, herr talman, som jag här kan yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Under punkten 35 berörs allmänflygets säkerhet. Bakgrunden är en mycket snabb ökning av allmänflyget i vårt land. Man räknar med att det år 1975 skall finnas 2 000 småflygplan, vilket innebär en femdubbling på 15 år. Ökningen på olyckssidan har inte varit så stark men ändå tillräcklig för att inge oro. De senaste åren har antalet omkomna hållit sig omkring 15—20, vilket i absoluta tal är dubbelt så mycket som flygvapnet tvingats notera. Man har självfallet försökt angripa problemet med en mycket stark betoning på kravet om en förbättrad utbildning. Undersökningar i USA visar att om förarna följde vad man kallar »tolv enkla regler» skulle olycksfrekvensen reduceras med 90 procent. Mycket tyder på att detsamma skulle gälla också i vårt land. Särskilt efter olyckor ställs krav på t.ex. obligatorisk radioutbildning och åtminstone viss begränsad blindflygutbildning. Men debatten har stannat där. Det har sagts att utan rejäl utbildning av flyglärarna är det inte stor mening med att försöka öka kraven för de utbildade. 1966 års riksdag beslöt i anledning av motioner att skriva till Kungl. Maj:t och begära en central flyglärarutbildning. Många hade tillstyrkt detta förslag, luftfartsstyrelsen, Aeroklubben, Linjeflyg, flygvapenchefen etc. Något förslag från Kungl. Maj:t efter år 1966 har emellertid inte kommit. Det är möjligt att riksdagens beslut den gången kom att bli negativt genom att Kungl. Maj:t inte gjorde någonting. När saker och ting på detta område aktualiserats har man hänvisat till att riksdagen uttalat sig för en central flyglärarskola — därför kan det här med radioutbildning och annat anstå. Åtgärder som annars skulle ha vidtagits har inte prövats närmare därför att myndigheterna varit inriktade på att Kungl. Maj:t först skulle komma att följa förslaget om en central flyglärarutbildning i enlighet med riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t. I dagarna föreligger den första civila flyglärarhandboken, skriven på övertid av tre flyglärare. I ett centralt avsnitt framhåller de följande: »Ådagalagd flygskicklighet och planeringsförmåga får aldrig vara tillräckliga motiv för att släppa fram en elev till certifikatprov. Läraren måste under utbildningens gång övertyga sig om att eleven har den rätta ansvarskänslan. Eleven måste visa sig till fullo acceptera principen att sätta flygsäkerheten före prestigehänsyn och eventuell lust att briljera.» Alla berörda parter anser att det behövs en skärpning på detta område och att den centrala gestalten därvid skall vara flygläraren. Skall den uppfattningen kunna slå igenom ute på flygskolorna, förutsätter det att flyglärarna i sin tur blir utbildade — det kan bara ske centralt. Utskottet föreslår nu i anledning av motioner till årets riksdag att riksdagen på nytt skriver till Kungl. Maj:t. Utskottet synes beklaga att regeringen inte lagt fram något förslag eller redovisat något direkt ställningstagande. Herr talman! Det finns ingen anledning för mig som motionär att ställa ett annat yrkande än utskottets. Mot den bakgrund jag beskrivit är det dock angeläget att förslag verkligen framläggs, som innebär att vi får en mer ordnad utbildning av flyglärarna.

Herr talman! Det har väckts ett betydande antal motioner rörande vuxenutbildningen. Utskottet har — enligt min mening helt riktigt — enats om ett uttalande som innebär att det betraktar vuxenutbildningen som kanske en av de viktigaste utbildningsfrågorna under det närmaste decenniet. Jag tycker det är viktigt och värdefullt att utskottet har strukit under detta, men dessutom samlat ihop alla dessa synpunkter till ett konkret förslag, nämligen att vi vill få en samlad översyn över hela vuxenutbildningsområdet. Detta yrkande har tidigare framställts i andra sammanhang men då alltid avslagits. Det finns alltså särskilt starka skäl att stryka under hur värdefullt det är att utskottet har enats på denna punkt. Vad jag emellertid vill tillägga är att översynen inte bör omfatta endast de frågor som berörs i föreliggande motioner. Det förefaller ibland som om man glömmer bort att den viktigaste delen av vuxenutbildningen är den som sker omkring och på arbetsplatsen. När man beklagar att så få av dem som har en låg utbildning inte ägnar sig åt den offentliga vuxenutbildningen, kanske man glömmer bort att en stor del av dem ägnar sig åt vuxenutbildning på arbetsplatserna. Om man skall få den gruppen att i väsentligt större omfattning intressera sig för vuxenutbildningen, tror jag att man får organisera den på ett helt annat sätt än man nu har gjort. Detta får inte tolkas så att jag är negativt inställd mot den vuxenutbildning som har arrangerats. Tvärtom, den har varit ytterst värdefull. Det är många tiotusentals människor som nu ägnar sig åt att skaffa sig högstadiekompetens, gymnasieeller fackskolekompetens. Detta är utomordentligt värdefullt. Vi siktar väl också till att även det högre undervisningsväsendet skall kunna vidgas till en annan omfattning. Men kärnfrågan, som jag tror är väsentlig både för den enskilde och för svenskt näringsliv, är att utbildningen av människorna i produktionen — då menar jag produktionen i ordets vidaste mening — verkligen blir engagerad i en kontinuerlig fortbildning, till gagn för människorna själva så att de utvecklar sig, och till gagn för svensk utveckling över huvud taget. Jag har velat stryka under detta därför att det förefaller av motionerna som om man har glömt bort denna del av vuxenutbildningen, kanske den allra Viktigaste.

Jag vill bara tillfoga en liten önskan om att denna utredning, med hänsyn till problemets omfattning, görs till en parlamentarisk utredning. Herr talman! Det är endast för att uttrycka de önskemålen som jag har tagit till orda.

Herr talman! Vid punkt 41, Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m.m. — det gäller Norrköping och Härnösand i detta fall — har utskottet haft att behandla motionerna I: 506 och II: 575, vari hemställts att det av utbildningsdepartementet föreslagna reservationsanslaget på 278000 kronor höjs med 60 000 kronor. Utskottet har yrkat avslag på motionerna. Jag vill, herr talman, helt kort säga att expansionen vid Härnösandsskolan — om jag nu tar den som exempel — medfört att antalet elever uppgår till 900 på 18 avdelningar. Det finns därför all anledning för statsmakterna att vara lyhörda för de anslagsframställningar som görs för denna undervisningsform. De elever som har sökt sig till denna skolform — genomsnittsåldern är 26— 28 år — bör naturligtvis ha samma standard beträffande t.ex. materiel som elever vid övriga gymnasieskolor. Detta är väl också statsmakternas målsättning. Jag är naturligtvis medveten om att man under en uppbyggnadstid får ta till provisorier, men jag anser det ändå värt att påpeka att utrustningen på institutionen för fysik vid t.ex. Härnösandsskolan täcker grundskolekursen och tvåårskursen på gymnasienivå men inte den tredje årskursen. Egen kemiinstitution saknas. Skolan samarbetar i detta fall med annan skola. Undervisningen bedrivs på fyra eller fem ställen i staden, och det är först om två å tre år som denna statliga skola för vuxna kan samla sin undervisning i en skolbyggnad. I det pedagogiska utvecklingsarbetets tecken söker man under tiden få fram även andra undervisningsformer, t.ex. s.k. distansundervisning. Eleverna kan via telefon och via talregistreringsapparater ringa in frågor och problem och ett dygn senare genom telefonsamtal med lärare få svar och nya träningsuppgifter. Det arbetas alltså oförtrutet och målmedvetet på detta område. De statliga skolorna för vuxna är institutioner som på grund av att de ger medborgare som inte tidigare haft tillfälle till exempelvis gymnasiestudier en chans till vidareutbildning och hjälper till med bl.a. förverkligandet av det nu .så livligt diskuterade jämlikhetsbegreppet. Det finns därför anledning för de anslagsgivande myndigheterna att positivt och generöst behandla anslagsframställningar som rör de statliga skolorna för vuxna. Ingen reservation har avgivits under punkten 41, och det är därför enligt min bedömning fullkomligt meningslöst att yrka bifall till motionerna. Det återstår därför, herr talman, att vädja till ut "bildningsdepartementet att inför kommande budgetår beakta motionärernas synpunkter beträffande materielanslaget till de statliga skolorna för vuxna och om möjligt ta dem ad notam.

Herr talman!

Om vi läser utskottets motivering, finner man att det i viss mån föreligger ett missförstånd.

Det var först och främst med den motiveringen som vi väckte motionen, i andra hand för att bereda hushållslärarna full tjänstgöring i sin bekymmersamma situation. Jag beklagar verkligen att utskottet inte har observerat att studiecirklarna är i starkt behov av studieledare. Vi anser att det skulle ha varit en mycket bra utväg, om man hade kunnat göra detsamma med :hushållslärarna som man en gång gjorde med folkhögskollärare. Utgifterna för staten lär bli mycket begränsade. Jag ville bara fästa kammarens uppmärksamhet på detta och framför samma förhoppning som fröken Stenberg, nämligen att utbildningsdepartementet skall ha sin uppmärksamhet riktad på frågan. Jag har inget yrkande, herr talman. Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsgöromålen den 28 och den 29 april i och för deltagande i Nordiska rådets konferens i Oslo. Härmed har jag äran anhålla om 1l1edighet från riksdagsarbetet under tiden den 29 5 för att deltaga i arbetet i nedrustningsdelegationen i Genéve.

Herr talman!

Samma önskemål framföres för övrigt i en rad andra motioner. Utredningsförslaget = tillstyrkes av statsutskottet, vilket noteras med tacksamhet, medan förslaget i övrigt avstyrkes, vilket är ägnat att förvåna. Motionärernas yrkande i detta avseende är nämligen mycket modest. Det innebär helt enkelt att anslaget till motionsverksamheten skulle grunda sig på en till 30 procent beräknad <aktivitetsnivå, dvs. att 30 procent av de studerande beredes ett tillfälle till motion i veckan.

Uttalandet om en 50-procentig aktivitetsnivå gjordes alltså för flera år sedan. Att då, som vi motionärer och utskottsminoriteten gör, nu yrka på ett anslag beräknat efter en 30-procentig aktivitetsnivå är onekligen mycket modest. Det kan faktiskt ifrågasättas om det ej är för blygsamt. Det märkliga är emellertid att det trots detta har avvisats av utskottsmajoriteten. För den som inser vad de studerandes motionsverksamhet betyder som en viktig del av den förebyggande hälsovården och för att förbättra de studerandes kondition och öka deras studieeffektivitet framstår denna negativa inställning från departementschefens sida som förvånande.

Verksamheten har nämligen expanderat kraftigt och kostnaden har stigit i motsvarande mån. Utvecklingen har medfört att en större del av kostnaden drabbar de studerande. I motionerna föreslås därför en uppräkning av beloppen till 14 respektive 7 kronor. Dessa belopp är ej gripna ur luften. De föreslogs redan för budgetåret 1968 70 äskats av Sveriges Förenade studentkårer. Det kan nämnas att en minimibasorganisation enligt 1967 års beslut beräknas i dagens läge kosta cirka 145 000 kronor för 10 000 studerande, medan statsbidraget härför uppgår till endast 100 000 kronor. Enbart detta visar att en höjning av nu utgående anslag erfordras. Herr talman! Under åberopande av vad jag här anfört kommer jag senare att hemställa om bifall till reservationerna 11, 12 och 13.

Herr talman! I tre motionspar har behovet av ökade anslag till studerandehälsovården tagits upp, vilket herr Schött redan talat om. Riksdagen beslutade om hälsovård för studerande år 1967 och byggde då på förslag från en arbetsgrupp. Vad beträffade finansieringen utgick både arbetsgruppen och departementschefen från att huvuddelen av hälsovården för de studerande skulle bekostas med statsbidrag, men att de studerande, liksom andra medborgare, skulle bära en del av sjukvårdskostnaderna. Statsbidrag utgår till en basorganisation, men kostnaden för denna organisation har blivit högre än vad departementschefen förutsåg och är i dag ungefär 50 procent högre än statsbidra get, trots att det när beslut fattades om statsbidrag förutsattes att detta skulle täcka kostnaden för basorganisationen. Herr talman! Jag skulle något vilja beröra motiveringar och målsättning för studerandehälsovården. Den nu existerande hälsovården för studerande har motiverats på ungefär följande sätt: När den studerande övergår från gymnasiala till postgymnasiala studier medför det i flertalet fall en förändrad social situation. Merparten av de studerande lämnar föräldrahemmet och möter en ny miljö, som kräver anpassning. Studiesituationen förändras, och den ställer andra krav på självständigt arbete än tidigare. även om flertalet av de studerande befinner sig i en ålder då sjukfrekvensen i allmänhet är låg medför den nya livssituationen krav som kan leda till psykosomatiska och psykiska svårigheter. När sådana insufficienser uppträder blir studieeffektiviteten lätt lidande. Vidare har studerandehälsovården motiverats med möjligheten till jämlikhet i sjukvårdsavseende. För att den hjälp som den studerande erbjuds i denna situation skall bli så effektiv som möjligt, är det nödvändigt att de personer — läkare, sköterskor och kuratorer — som anlitas är så väl insatta i den för de studerande speciella arbetssituationen som möjligt. Detta torde i dagens läge endast kunna uppnås genom att erforderliga personalkategorier anställs speciellt för de studerande med tanke på de postgymnasiala utbildningsanstalternas koncentration till ett fåtal orter och trycket på den allmänna sjukvården. Man kan anföra samma argument när man vill motivera studerandehälsovården som man anför när det gäller företagshälsovården. I företagshälsovårdsutredningens betänkande ställer man upp som mål för företagshälsovården att den skall främja hälsa och arbetsförmåga samt bidra till arbetstillfredsställelse, trygghet och arbetseffektivitet. Med samma stöd — ekonomiskt och me delst personalutbildning — som anges för företagshälsovården måste studerandehälsovården nu mer än tidigare ses som en åtgärd att likställa de studerandes tillgång till hälsovård med övriga medborgares. Studerandehälsovården är i likhet med företagshälsovården ett komplement till samhällets allmänna sjukvård och får inte betraktas som en ersättning för denna. Då det inte finns någon anledning att särbehandla de studerande i hälsovårdshänseende är det önskvärt att principerna för studerandehälsovårdens avgränsning och inriktning är desamma som de vilka gäller för företagshälsovården. På samma sätt som företagshälsovården bör studerandehälsovården tillgodose behovet av snabb hjälp vid åkommor som kan antas ha orsakats av arbetssituationen, för att förebygga att arbetshinder uppstår samt att till en början lindriga insufficienser förvärras och därmed blir ett allvarligt, långvarigt arbetshinder. Den snabba hjälpen är lika viktig för den studerande som för arbetstagaren. även en kort period av arbetsoförmåga kan få allvarliga konsekvenser för studierna om den inträffar vid olämplig tidpunkt, t.ex. under en tentamensperiod eller under en period med obligatoriska moment i undervisningen. Studerandehälsovården bör komplettera och inte ersätta samhällets sjukvård. Ett nära samarbete mellan studerandehälsovården och den allmänna hälsovården måste förekomma. Remitteringar till den allmänna sjukvården bör således tillämpas i alla de fall där studerandehälsovården utifrån dess målsättning inte kan sägas utgöra primärinstansen. Ett motsatt handlingssätt, vilket har diskuterats, nämligen att låta studerandehälsovården fungera enbart som ett remissorgan från den allmänna sjukvården för studerande med åkommor av psykisk eller psykosomatisk natur, torde vara förenat med stora svårigheter och torde knappast vara förenligt med företagshälsovårdens prin ciper. Förmodligen är det just vid den första kontakten som specialinriktningen hos läkare, sköterskor och kurator är av den allra största vikt för analysen av sambandet mellan besvären och arbetssituationen. Det finns risk för att den sökandes egentliga problem inte uppmärksammas vid det senare beskrivna förfaringssättet. Detta resonemang talar också emot en ailtför strikt gränsdragning mellan psykiska och psykosomatiska åkommor contra somatiska. En sådan har efterlysts i olika sammanhang som en garanti mot att studerandehälsovården missbrukas eller utvecklas mot en alltför somatisk inriktning. I och med att studierådgivarorganisationen vid universiteten byggs ut hösten 1969 kommer kraven på studerandehälsovården att öka ytterligare. Ur studierådgivarnas synpunkt är det nödvändigt att ha nära kontakter med läkarna, att kunna få råd och tips för handledningen av studenter och att veta vart man skall vända sig för att snabbt kunna få vård åt en sjuk student. I och med att den uppsökande verksamheten ute på institutionerna börjar fungera kommer också pressen på studerandehälsovården antagligen att öka i snabb takt. I utskottsutlåtandet har, som herr Schött påpekade, föreslagits en ändring av beräkningsgrunderna för studerandeantalet. Liksom herr Schött hälsar jag med stor tillfredsställelse att man nu skall undersöka möjligheterna att beräkna studerandeantalet på grundval av mer aktuella siffror än man gör nu. Nu räknar man på föregående års siffra. Men bidragsbeloppen har utskottet inte funnit någon anledning att ändra på, trots att de inte alls täcker vad de är avsedda för och trots att de under dessa två år har urholkats och inte alls räcker till basorganisationens kostnader. Med hänvisning till att studerandehälsovården är av så utomordentlig betydelse yrkar jag, herr talman, bifall till reservation nr 11.

Herr talman! Jag ser mig föranlåten att använda några minuter på denna fråga, bland annat för att rätta till en del missförstånd. Det var kanske en ren felsägning av herr Schött när han talade om 1962. I vart fall infördes bidragen till hälsooch sjukvård samt motionsverksamheten för studerande år 1967. När herr Schött nämnde den grupp som siktar på 50-procentig aktivitet bör jag kanske fästa uppmärksamheten på att herr Schött tydligen talar om utredningsgruppen. Däremot har riksdagen inte antagit något sådant uttalande som sitt. Eftersom även fru Olsson tycks ha missuppfattat det vill jag även klargöra att anslaget till hälsooch sjukvård är ett schablonbidrag. Statsbidraget är alltså inte avsett att täcka vare sig hela eller viss del av kostnaden för en basorganisation av viss storlek. När bidragssystemet infördes 1967, tog varken Kungl. Maj:t eller riksdagen ställning till detaljerna i organisationen. Jag vill betona detta. Man kan inte säga att riksdagen har bundit sig till vissa regler här, utan det är fråga om ett schablonbidrag, som dock knyter an till studerandeantalet. Det kanske råder missuppfattning på ytterligare en punkt. När det gäller bidrag till hälsooch sjukvård är huvudprincipen, som riksdagen också godtagit, att de studerande, liksom övriga medborgare, skall söka den allmänna sjukvården.

Det är viktigt att man också har detta klart för sig när man diskuterar denna fråga. När det gäller bidragen till motionsverksamheten, synes det som om yrkandet i motionen grundade sig på att sam ma regler skulle gälla som beträffande hälsooch sjukvården. Så är emellertid inte fallet. Det föreligger dock ett visst samband mellan bidraget till motionsverksamhet och studerandeantal som grundas på en förutsatt s.k. aktivitetsnivå hos studenterna på 25 procent. Herr Schött har anfört att aktiviteten skulle vara större, vilket har uppgivits bl.a. i pressen. Men med förlov sagt, herr Schött, det finns naturligtvis anledning att kontrollera dessa uppgifter litet närmare, innan man börjar resonera om ett eventuellt höjt bidrag.

Bidrag utgår ju nu på grundval av föregående års studerandeantal. Så länge som antalet studerande ökar kraftigt har det givetvis sin betydelse om man kunde räkna ut bidraget på basis av ett mera aktuellt studerandeantal. Detta är också vad utskottet för sin del förordar och hemställer att departementet skall undersöka. Om det finns tekniska möjligheter att klara den saken kommer detta troligen att betyda mycket i form av pengar för studentorganisationerna. Herr talman! Med vad jag sagt yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker nog det är fullt riktigt att ägna några minuter åt den här frågan, som utskottets talesman uttryckte sig. Som fru Olsson framhöll är den väsentlig och har den allra största betydelse för den studerande ungdomen. Det är angeläget att här understryka hur utvecklingen har varit, vilket framgår av motionerna. Jag vill bara referera till en motion och nämna, att efter riksdagsbeslutet om statsbidrag för budgetåret 1967/68 har hälsovården för studerande genomgått en kraftig expansion. Här nämns att antalet tjänstgöringstimmar för de inom organisationen verksamma läkarna, som 1964 69 hade stigit till 480 timmar, en ökning med 122 procent. Även antalet besök hos läkarna under samma period hade mer än fördubblats. De totala kostnaderna för de studerandes hälsooch sjukvård har sedan 1964 67 mer än fördubblats. Ändå har verksamheten hittills nått långt ifrån full omfattning. Väntetiderna är genomgående långa, och på en del orter är man förhindrad att sprida en omfattande information om hälsovården, då tillgänglig mottagningskapacitet är klart otillräcklig. Denna utveckling har inneburit att en större börda nu läggs på de studerande. Det råder ingen som helst tvekan om att om man inte vidtar en rejäl höjning av de utgående beloppen så urholkar man det stöd som riksdagen beslöt för två år sedan. Detta är väl knappast riksdagens mening. Jag återkommer till frågan om aktivitetsnivån och målsättningen för denna. Det är mycket blygsamt när man nöjer sig med att begära anslag för en nivå som innebär att 30 procent av de studerande skall få ett tillfälle i veckan att utöva motion. Herr talman! Jag skall inte orda mer om detta utan vill avslutningsvis än en gång bara understryka hur väsentligt det är att denna ungdom får hjälp när det gäller hälsooch sjukvård och tillfälle att motionera. Kostnaden härför är säkert en god investering.

Herr talman! Jag upprepar att jag är tacksam över att utskottet skrivit att beräkningsgrunderna om möjligt skall ändras. Jag blev litet betänksam när herr Mårtensson sade att han hoppas att det skall kunna gå. Jag hoppas verkligen att när riksdagen om en liten stund kommer att bifalla utskottets förslag att departementet också söker sådana beräkningsgrunder att man kan räkna på en aktuellare siffra än i dag. Herr Mårtensson har rätt i att studenterna skall söka sig till den allmänna sjukvården samt att det här är fråga om ett schablonbidrag. Utskottet anser emellertid att trots att det är ett schablonbidrag får det ändå inte anses vara låst. Herr Mårtensson och jag kan väl vara överens om att verksamheten har expanderat, att kostnaderna har stigit och att penningvärdet under tiden har blivit urholkat. När den särskilda hälsooch sjukvården för studerande infördes var det helt naturligt svårt att förutse verksamhetens omfattning. När riksdagen fattade detta beslut var nog tanken att bidraget skulle täcka en större del av kostnaderna än vad som i dag är fallet. Jag hoppas också, herr talman, att riksdagen vid omröstningen om en liten stund skall ha den uppfattningen att bidraget till basorganisationen bör vara större än det är i dag.

Herr talman! Jag vill fästa uppmärksamheten på att det skett viss uppräkning i år av det särskilda anslaget till hälsooch sjukvård för studerande — bidraget har höjts från 5 till 6 kronor per studerande över 10 000. Det kanske också bör erinras om att när man räknade ut anslaget för år 1968 så inkluderade man — om jag inte missminner mig — också väntade löneökningar. Anslaget till hälsooch sjukvård, som 1967 70 bli höjt till 1 595 000 kronor. Jag vill understryka att vi naturligtvis i utskottet har förutsatt att det skall finnas tekniska möjligheter att räkna ut bidraget på grundval av aktuellare siffror. Försiktigheten bjuder oss emel lertid att inte göra en direkt beställning på så sätt att vi tar det för absolut givet att så skall ske. Men vi hoppas givetvis, fru Olsson, att det skall gå att ordna.

I stället hålles fredagen den 25 april kl. 14.00 bordläggningsplenum och onsdagen den 30 april kl. 11.00 frågestund och bordläggningsplenum.

Herr talman!

Vid bankoutskottets utlåtande är fogad en reservation, som har biträtts av utskottets samtliga borgerliga ledamöter. I denna reservation konstateras att när frågan om inrättande av Investeringsbanken var aktuell 1967, rådde det enighet om att man skulle försöka skapa nya kreditkanaler. Oenigheten gällde den institutionella utformningen, dvs. frågan om man skulle ha en statlig investeringsbank eller om man kunde tänka sig någon annan lösning på detta problem. Från vårt håll i det dåvarande högerpartiet föreslogs, att ett återfinansieringsinstitut = på <+privat grund, benämnt Näringskredit, skulle tillskapas för att kanalisera pengar från AP-fonderna till särskilt stora och från allmän synpunkt viktiga projekt. Statens medverkan skulle begränsas till att skapa förutsättningar för att ett sådant institut på privat väg skulle kunna tillskapas — det vill jag för tydlighetens skull ha sagt. Vad som nu kvarstår som en allvar lig kritik från reservanternas sida är att denna investeringsbank, som i själva verket inte är en bank utan ett kreditaktiebolag, är undantagen insyn ifrån bankinspektionen. Det begärs därför att insynen över huvud taget skall förbättras främst genom att bankinspektionen kopplas in. Inför den kritik som har kommit till uttryck från vårt håll har Investeringsbanken reagerat på ett i mitt tycke egendomligt sätt. Investeringsbanken har nämligen i sin styrelseberättelse redovisat beviljade lån, sedan tillstånd härtill har inhämtats av låntagarna. Jag tycker att detta visar det berättigade i vår kritik. Meningen är väl att förfaringssättet skall följas upp år efter år och att det inte skall vara fråga om en engångsföreteelse, ett slags skenmanöver för att vika undan för den kritik som har framförts. Det måste bli en ganska underlig ordning sett på litet längre sikt, när långa, långa rader av kredittagare får krediter presenterade för offentligheten. Jag undrar därför, om det inte vore tryggast och bäst för alla parter att bankinspektionen på sedvanligt sätt kopplades in på vanlig insyn i framtiden. Jag tror att det kommer att bli ett mycket klumpigt och besvärligt förfarande eljest. Jag skulle tro att även låntagarna själva vid närmare eftertanke kommer att finna att det är bättre att stå under en myndighets insyn än att behöva ställas ut inför offentligheten på sätt som här har blivit fallet. Det är klart att man kan ge exempel på krediter som förefaller vara till alla delar riktiga, kloka och över huvud taget beaktansvärda att tillstyrka.

Det är en schavottering som inte är angenäm, skulle jag tro, för någondera parten, vare sig In vesteringsbanken eller firman i fråga. Vad så angår frågan om att överföra medel från AP-fonden, är det vår önskan att de enskilda instituten borde få vara med. Det motsätter sig utskottet som bekant, åtminstone för närvarande. I utskottets utlåtande görs vissa motangrepp, om jag så får uttrycka mig, mot minoritetens sätt att resonera. Utskottsmajoriteten vill ge intryck av att Investeringsbanken inte har någon monopolkaraktär. Vad vi pekar på är att monopolkaraktären gäller rätten att få bestämma om AP-medlens kanalisering ut till näringslivet. Det är där själva monopolelementet ligger, och det är på den punkten vi vill ha en ändring.

Finansministern har dock omgärdat dessa direktiv med uttalanden om att han inte tror att det är någon särskilt framkomlig väg. Han är allmänt negativ i utformningen av direktiven. Vi anser för vår del att en mera öppen och tillmötesgående attityd på den punkten kunde vara befogad. Att chefen för finansdepartementet uttrycker en viss skepsis medför dock enligt utskottets mening inte någon sådan begränsning av utredningens möjligheter till förutsättningslös prövning av denna fråga att en ändring av direktiven skulle vara påkallad heter det. Ja, det är utskottets mening. Vi anser att en ändring av direktiven som möjliggör för utredningen att pröva denna fråga mera förutsättningslöst och oberoende av finansministerns restriktiva inställning är påkallad. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det förekommer ju — ytligt sett — inte några särskilt märk liga saker i den samlade reservationen från de tre borgerliga partierna. Man talar om önskemålet att ombilda Investeringsbanken — ett önskemål som man har framfört även tidigare. Herr Åkerlund nämner att man vill öka insynen, och man vill också vidga ägarbasen. Vår ståndpunkt i denna fråga är väl känd efter tidigare diskussioner. När det gäller insynen har man ju en garanti för denna genom styrelsens sammansättning. Vad sedan beträffar vidden på ägarbasen så undrar vi om den kan bli så mycket mer vidgad när den i praktiken ägs av hela svenska folket. Det är ju riksdagen som beviljat pengarna, och regeringen har utsett styrelsen, som i hög grad är representativ för olika områden av samhällslivet. Här föreligger nu, som herr Åkerlund erinrade om, en gemensam borgerlig reservation till bankoutskottets utlåtande, där moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet har enat sig, och där man vill utvidga direktiven för 1968 års kapitalmarknadsutredning. Striden om Investeringsbanken har kanske varit livligare tidigare än vad den för ögonblicket är. Den började i samband med att vi diskuterade ATP systemet. Vi firar för övrigt tioårsjubileum för ATP om några veckor. Det kan celebreras på olika sätt: man kan resa monument över de borgerligas »anti-ATP-motioner», eller man kan läsa högt ur den mycket omfattande anti ATP-motionen som folkpartiet levererade med Ohlin som första namn. Man skrev då »att reformen skulle inverka fördröjande på framstegsutvecklingen», och resonemanget om återlånen intog där en central plats när det gällde de stora fonder som skulle skapas. Det var ett allmänt borgerligt önskemål att man skulle få återlåna upp till 80 procent av inbetalade pensionsavgifter tämligen omgående. Där sade vi nej — det skulle inte verka befrämjande beträffande strukturfrågornas lösning för hela näringslivet på längre sikt. Sedan fick vi diskussionen om Inves och Ohlin undertecknade den stora folkparti-centermotionen. Man talade där om <»regeringens <brådstörtade förslag» om en statlig investeringsbank med monopolställning. Man talade om monopolisering, om socialisering, och mittenpartierna ville i stället skapa en liten bank. Högern hade sin egen rekommendation att utlåningarna skulle ske via de befintliga kreditinstituten. Det centrala vid skapandet av Investeringsbanken och vid dess konstruktion har ju varit — som jag tidigare erinrat om — att den innebär en garanti för att man skall slippa en privatmonopolisering på detta område. Investeringsbanken får en balanserande funktion, vilket vi tror måste uppskattas från olika håll, om man ser sakligt på frågan. Vi har påpekat de bindningar som finns mellan Handelsbanken å ena sidan och en viss grupp av bolag på den andra — samt mellan Skandinaviska Banken, Enskilda Banken och om dessa bankers koppling till en annan grupp av bolag. Vi har ansett det vara en fördel att Investeringsbanken kan uppträda obunden av dessa bolags och företags intressen då det gäller att pröva viktiga kreditfrågor. Högern skrev den gången i sin motion, att »politiskt betingade knep av det slag regeringens förslag till en statlig investeringsbank innebär är inte ägnade att förbättra det svenska näringslivets arbetsvillkor. Det kan tvärtom befaras leda till ett sämre utnyttjande av vårt lands tillgångar och direkt försvåra inte minst de mindre och medelstora företagens arbetsmöjligheter med risk för ökad otrygghet för företagare och anställda.» Ja, ärade kammarledamöter, från borgerligt håll har sannerligen inte saknats dystra beskrivningar både av ATP-systemet och hur det skulle komma att verka och av den investeringsbank som riksdagen beslutade för två år sedan. Nu har vi fått litet perspektiv på den här verksamheten. Det har också gjort att diskussionen har kunnat bli bra mycket mera balanserad och avvägd än den kanske var från oppositionens sida vid den tidpunkten. Hur resonerar nu bankoutskottets majoritet i dag? Jo, vi upprepar argumenten från tidigare år; motionen har ju kommit igen gång efter annan. Vi betonar bankens roll som ett balanserande element, som minskar riskerna av en privat maktkoncentration inom bankvärlden. Vi säger också att banken spelar en kompletterande roll när finansieringsinsatserna ligger i ett högt riskläge som gör att Investeringsbanken måste gå in på sådana objekt. När det gäller insynen har vi ansett att den är väl garderad genom att i styrelsen sitter representanter för Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisation, Kooperativa förbundet, den enskilda industrin, det enskilda bankväsendet, för att nu ta några exempel. Denna insyn i verksamheten har fått ytterligare kanaler genom samarbete med de enskilda kreditinstituten, som enligt uppgift från initierat håll numera fungerar på ett tillfredsställande sätt. Herr Åkerlund föreslår att bankinspektionen skulle gå in som Övervakande myndighet. Den frågan var ju uppe när Investeringsbanken skapades. Då sade bankinspektionen själv nej till ett sådant arrangemang med hänsyn till den konstruktion som banken har. Att man sedan har tagit hänsyn till låntagarna har vi ansett vara en naturlig skyldighet. Den kanske mest centrala frågan i årets reservation från det borgerliga hållet är frågan om kanalisering av AP medel. Utskottet har sagt att denna fråga prövas av 1968 års kapitalmarknadsutredning. Det noteras att finansministern uttrycker en viss skepsis — det kan väl också sägas att den socialdemokratiska majoriteten helt förstår de avvaktande formuleringar som förekommer i detta sammanhang — över den väg som de borgerliga har tänkt sig. Men det hindrar ju inte att frågan prövas av den sittande utredningen. Utredningen har fått mycket fylliga utredningsdirektiv där det bl.a. sägs: »En av utredningens huvuduppgifter blir att överväga vilken inriktning som skall ges fondens framtida utlåningsverksamhet. En annan huvudfråga blir formerna för kreditgivningen. Ställningstagandet i dessa frågor kommer givetvis att bli beroende av en rad överväganden såväl i vad det gäller fondens roll i en effektivt arbetande kreditmarknadsorganisation som beträffande fondens egen verksamhet och organisation.» Det är mycket generöst skrivna utredningsdirektiv för denna utredning. Som ordförande i utredningen sitter riksbankschefen, och sammansättningen av utredningen borde kunna vara helt betryggande även ur oppositionens synpunkt. I denna utredning sitter Johannes Antonsson från centerpartiet, Seved Apelqvist i Folksam, Tore Browaldh i Handelsbanken, planeringschefen Erik Höök i finansdepartementet, direktören Axel Iveroth i Industriförbundet, riksdagsmannen och förbundsordföranden Knut Johansson i Byggnadsarbetareförbundet, bankdirektören Sven Lindblad, borgarrådet Hjalmar Mehr och TCO direktören Otto Nordenskiöld. Bankoutskottets majoritet tror att denna sammansättning av utredningen är en tillräcklig garanti för att de frågor som berör hela detta område skall bli belysta. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara bemöta en sak som herr Palm tog upp. Herr Palm säger att genom inrättandet av Sveriges Investeringsbank skapades en garanti mot det privatmonopol som skulle ha uppkommit, därest vårt förslag hade följts innebärande att möjligheter skulle tillskapas för vad vi kal lade Näringskredit. Det är väl inte alldeles riktigt, herr Palm, därför att i det förslaget ingick också klara uttalanden om att Sveriges kreditbank skulle kunna ingå som delägare i detta företag. Härigenom skulle det i alla fall icke blivit fråga om vad herr Palm kallar ett rent privatmonopol. För att undgå att få en institution sådan som vi hade föreslagit — som alltså icke avsågs vara ett monopol — hamnade man i stället i ett renodlat statsmonopol. Men om nu finansministern kommit på bättre tankar när han givit med sig litet på denna punkt i kapitalmarknadsutredningen är det bara så mycket bättre. Det hälsar vi med tillfredsställelse. Herr Palm har nämnt vilka framstående personer som sitter i denna utredning, och jag tror alldeles säkert att de är fullt kapabla att genomföra det erforderliga arbetet på denna front. De får bara inte vara hindrade av för snävt hållna direktiv, och vi önskar därför att direktiven vidgas.

Herr talman! Jag hade inte ämnat gå upp i denna debatt enär jag ansåg det vara tillräckligt att representanter för motionärerna förde reservanternas talan. Herr Palms anförande uppfordrade mig dock till några kommentarer. Herr Palm sade bl.a. att Sveriges investeringsbank har bidragit till att bryta ett monopol på kreditmarknaden. Så är ingalunda fallet. Jag vill påpeka att när det gäller affärsbankerna — som enligt herr Palm skulle ha monopol på kreditmarknaden — finns som konkurrenter till den statliga banken, Sveriges kreditbank, sparbankerna och postbanken.

Vi accepterade då den konstruktion banken fick som ett provisorium. Men vi ville under bankens första verksamhetsår ha en utredning beträffande de linjer som vi förordade. Det gällde bl.a. ett av staten och näringslivet hälftenägt bankinstitut. Vi ville också under denna försöksperiod ge banken tillräcklig utlåningskapacitet, men inte så stora resurser som propositionen innebar. Det har också visat sig att vi därvid hade rätt; det hade räckt om banken hade fått mindre resurstilldelning under det första verksamhetsåret. Det hade varit bra om de vägar vi föreslog hade prövats. Vi var icke negativt inställda till banken som sådan.

Vi ville ha detta prövat i en förutsättningslös utredning. När vi i reservationen instämt i att man skall försöka få fram nya metoder för att kanalisera AP-fondernas medel till företagen, har vi bl.a. nämnt bankinstitutens roll som förmedlare av pensionfondsmedel. Jag tror t.ex. att detta vore en lämplig väg för de mindre och medelstora företagen att i större utsträckning än hittills kunna utnyttja de medel som AP-fonderna samlar. Det är uppenbarligen så — som utredningar visat — att kreditvolymen till framför allt de mindre företagen inte motsvarar dessa företags produktiva insatser. Här är det nödvändigt med nya medel. Vi har visserligen Industrikredit och Företagskredit, som nästan till 100 procent får sina utlåningsmedel från AP-fonderna.

Jag tycker att det är värdefullt att herr Palm har den uppfattningen att den tillsatta kommittén, som nu arbetar, har att undersöka dessa möjligheter. Men vi vänder oss mot den restriktivitet som finns i direktiven för denna utredning när det gäller bankinstitutens roll som förmedlare av pensionsmedel. riksgäldskontoret att ikläda staten ytterligare garanti för bankens förpliktelser.

Herr talman! Med anledning av den reservation som är fogad till statsutskottets utlåtande nr 49 som gäller tecknandet av ytterligare aktier i Sveriges investeringsbank AB kan jag här fatta mig ganska kort.

När det gäller ytterligare tillskott av kapital till Investeringsbanken och det sakligt betingade behovet härav har man vid bedömningen närmast att gå till bankens egen verksamhetsberättelse, som avser tiden från bankens start den 1 juli 1967 fram till den 31 december 1968, alltså 18 månaders affärsverksamhet. Eftersom jag är övertygad om att de allra flesta av kammarens ärade ledamöter med intresse tagit del av den berättelsen, vill jag endast notera att bankens kontanta utbetalningar under dessa 18 månader rör sig om 29 miljoner kronor eller cirka 60 procent av det belopp i ränteintäkter banken under samma tid haft på sitt utan kostnad erhållna hittillsvarande kapital på 700 miljoner kronor. Därutöver har banken iklätt sig åtaganden fram till och med år 1972 på 507 miljoner kronor. Detta innebär att bankens åtaganden utan hänsynstagande till ränteinkomsten med nuvarande kapital och upplåningsrätt skulle kunna mångdubblas utan krav på någon ökning av aktiekapitalet. I statsverkspropositionens bilaga 15 meddelas också att utbetalningarna under åren 1969 och 1970 kan beräknas till 200 å 250 miljoner kronor. Något sakligt behov av ett ökat kapital förefinnes alltså inte. Departementschefen motiverar kravet på ökat kapital med följande: »Tillgången på ett betydande eget kapital är av vikt inte bara för bankens utlåningskapacitet.

Det finns också en annan uppgift i verksamhetsberättelsen som är ganska intressant. I kommentarerna till bokslutet uppges att i löner och arvode till styrelse och företagsledning har 602 000 kronor utbetalats och i löner till personalen 379 000 kronor. Detta är ju en något ovanlig kostnadsfördelning, och den ger mig anledning att ställa en konkret fråga till utskottets ärade talesman. Frågan är i första hand föranledd av att en yngre man i framstående ställning inom regeringspartiets ungdomsförbund i dessa dagar åker landet runt och på enskilda företags bolagsstämmor ställer frågor om bl.a. storleken av de arvoden som utgår till styrelseledamöterna och deras suppleanter. Investeringsbanken är ju ett relativt nystartat företag och har alltså inte haft någon traditionell belastning vid bestämmandet av dessa arvoden. För det enskilda näringslivets företrädare men även för oss som är engagerade i den aktuella jämlikhetsdebatten tror jag det skulle vara av stort värde att få klar lagt hur denna fråga lösts vid de statliga företagen, bl.a. för att få ett riktmärke för framtiden och kanske en hyfsning av debatten i den här frågan. Min konkreta fråga blir: Vilka styrelsearvoden utgår vid statliga företag och då i första hand inom Sveriges investeringsbank AB? Eftersom jag inte har möjlighet att köpa en aktie och ställa frågan på bankens bolagsstämma beklagar jag att jag måste ställa den här. Men någon annan insynsmöjlighet — officiellt i varje fall — står såvitt jag vet inte till buds. Herr talman! Jag hoppas alltså på svar på min fråga och ber i övrigt att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Framställningen från departementschefen gäller ett anslag på 300 miljoner kronor till teckning av aktier i Sveriges investeringsbank AB, vilket endast är ett fullföljande av den ursprungliga målsättningen om ett eget kapital för banken på en miljard kronor. Av dessa avsågs 100 miljoner kronor utgöra reservfond och resten aktier. Vidare skulle staten ikläda sig en garanti på upp till 900 miljoner kronor. Det aktuella förslaget innebär en ökning med 270 miljoner kronor. Utskottets majoritet har för sin del inte haft något att erinra mot denna framställning utan tillstyrkt den. Bakom detta förslag står samtliga partier i statsutskottet utom moderata samlingspartiet som reserverat sig och yrkat avslag. Detta ställningstagande torde framför allt vara betingat av ideologiska skäl. Partiet har ju bytt namn till moderata samlingspartiet, men dess idévärld är i allt väsentligt den gamla högerns. Det är väl närmast detta som ligger bakom avslagsyrkandet. Herr Ottosson förbigick exempelvis att reservationen uttalar att om man skall gå med på en utökning av aktiekapitalet i framtiden skall detta ske först sedan banken i vissa avseenden ombildats. Är inte denna formulering en aning blygsam, herr Ottosson? Jag förmodar att man vill åstadkomma en genomgripande omvandling av banken innan man över huvud taget i själ och hjärta vill gå med på någonting. Det båtar väl föga att uppta kammarens tid med en längre debatt i denna fråga, ty här har vi principiellt delade meningar, och vi lär inte komma någon vart med varandra. Låt mig sedan på herr Ottossons fråga om arvodena inskränka mig till att ge samma svar som, om jag inte minns fel, lämnades på ASEA:s bolagsstämma, och det innebar väl inget svar alls. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag är fullkomligt på det klara med att utskottets ärade talesman och jag när det gäller den rent ideologiska uppfattningen inte skall försöka övertyga varandra, i varje fall inte här. Herr Petersson ansåg i alla fall att vi hade blivit blygsammare, och då har väl namnbytet gjort något, förmodar jag. Beträffande frågan om styrelsearvodena konstaterar jag att utskottets ärade talesman har precis lika dålig insyn som jag själv. Hade han känt till deras storlek hade han väl kunnat vara så öppenhjärtig att han talat om dem. På ASEA fick herr Ringholm veta deras storlek. Enligt gällande aktiebolagslag från år 1944, som i varje fall bör gälla lika för enskilda och statliga företag, får sådana upplysningar lämnas ut. Jag var nästan inställd på att jag inte skulle få en sådan upplysning, och därför tog jag mig friheten att fråga en av styrelseledamöterna — han finns för övrigt i detta hus. Han berättade att styrelseordföranden hade 15000 kronor om året, styrelseledamöterna 10 000 kronor och suppleanterna 5000 kronor. De siffrorna ligger ungefär i nivå med mot svarande arvoden på den enskilda sektorn. Det finns de som har något högre arvoden, men de flesta har något lägre. När jag därför bad om dessa uppgifter var det närmast för att få ett riktmärke för vad staten anser vara en korrekt arvodessättning, så att vi inom det enskilda näringslivet skulle kunna rätta oss efter det. Nu ligger vi också exakt lika, vågar jag påstå. Jag anser att man skall hyfsa debatten så mycket att man lämnar sådana upplysningar. På så sätt kan vi spara bensin för den blå Mercedesen och en mängd obehagliga bolagsstämmor i övrigt. I motsats till vissa andra frågeställare vill jag framhålla att jag aldrig har ifrågasatt att arvodena till Investeringsbankens styrelseledamöter skulle vara för högt satta. Jag förutsätter att man har satt arvodena i relation till det arbete styrelsen utför. Jag har fullt förtroende för dem som har fastställt dessa arvoden och påstår inte att de är illa avvägda. Om de nu är väl avvägda, får man väl också förutsätta att man avväger arvodena till det enskilda näringslivets styrelseledamöter på ungefär samma sätt. Då kanske herr Petersson och jag kan komma överens om att även de är riktiga.

Herr talman! I bankoutskottets föreliggande utlåtande tar utskottet upp två punkter i ett motionspar som väckts av ledamöter av moderata samlingspartiet. De frågor det här gäller avser utredning om en breddning och aktivering av aktiemarknaden samt emissionskontrollens avskaffande. En fråga som därtill tagits upp i detta motionspar gäller upprättande av en finanspolitisk beredskapsplan. Denna fråga har hänskjutits till bevillningsutskottet. En annan fråga som gäller exportkreditfinansieringen har remitterats till vissa remissinstanser och kommer följaktligen att behandlas vid ett senare tillfälle. Det blir alltså möjlighet att återkomma i fråga om näringspolitiken i ett senare sammanhang. Jag skall därför begränsa mig till att endast anföra några synpunkter i anslutning till de båda reservationer som här är avgivna. gan om breddning och aktivering av aktiemarknaden och har biträtts av ledamöter av mitt parti och folkpartiet. I denna reservation liksom i motionen framhålles att riskvilligt kapital är nödvändigt. Vi kan konstatera att vi alla önskar ha ett ekonomiskt samhällsliv med så stor tillväxt som möjligt inom ramen för stabilitet. En tillväxt i vårt näringsliv kräver emellertid att de enskilda företagen har möjlighet att få riskvilligt kapital, ty det finns vissa tumregler som säger att det bör vara relation mellan det egna kapitalet och det lånade kapital, som företagen arbetar med. Vill vi alltså ha tillväxt, måste vi ha inte bara en ökning av företagens lånade kapital utan också en ökning av det egna kapitalet. Här kan vi notera, som herr Ottosson gjorde i sitt första inlägg när vi behandlade det förra ärendet, att statsrådet Wickman själv sagt beträffande Investeringsbanken att tillgången på ett eget kapital är av stor vikt för bankens verksamhet. Varför skulle det förhålla sig annorlunda med företag som nämndes i den förra diskussionen — ASEA, L. M. Ericsson, våra handelsföretag, banker och andra? De måste alla ha ett eget kapital. Frågan är bara: hur mycket eget kapital? I utskottsutlåtandet kan vi enligt min mening göra en intressant iakttagelse. Det finns en statistik på sidan 3, där det lämnas sifferuppgifter om storleken av nyemissioner och fondemissioner. Om man räknar fram ett genomsnitt finner man att nyemissionerna uppgår till ungefär 800 miljoner kronor och fondemissionerna till omkring 500 miljoner kronor per år. Därtill bör naturligtvis rätteligen läggas de avsättningar som företagen gör till sina reservfonder, skuldregleringskonton och dispositionsfonder samt vid uppbyggnaden av sina vinstbalanser. På den punkten finns ingen statistik, men vi kan ändå få en ungefärlig uppfattning av de uppgifter som lämnas, nämligen att hittills under 1960-talet kan storleken av det egna kapitalets tillväxt antas ha utgjort någonting mellan 12 och 20 miljarder kronor.

Den totala utlåningen i landet under samma tid har jag ingen sifferuppgift på, men ökningen torde säkerligen ligga på något hundratal miljarder kronor, vilket ju ställer frågan om relationen mellan det egna kapitalet och det lånade kapitalet i en intressant belysning. Enligt min mening är nog tillväxten i fråga om egna kapitalet ganska ringa, men här finns inget komplett material. Utskottet har heller inte mäktat med att presentera ett sådant, även om det lilla som gjorts dock är prisvärt. Vad beträffar aktiemarknadens struktur och funktionssätt säger utskottet att den frågan lämpligen bör hänskjutas till den sittande fondbörsutredningen.

När vi kommer till frågan om riskkapitalet har jag intrycket att utskottet inte helt vill neka till att frågan har betydelse. Mig synes det som om utskottsmajoriteten lugnar sig en liten smula genom vissa uttalanden som görs. Utskottet säger nämligen att det beträffande aktieemissionerna vill åberopa den utveckling som sker. På vilken grund utskottet bygger talet om utvecklingen är jag inte på det klara med. Om det är den statistik som jag nyss åberopade framgår inte klart, men om det är på den utskottet bygger sitt uttalande, så är en förmodad gynnsam utveckling svagt underbyggd. Men utskottet anser inte desto mindre att utvecklingen tyder på en bristande benägenhet att utnyttja aktieemissioner. Detta är onekligen ett ganska intressant konstaterande. Jag är övertygad om att landets bolagsstyrelser tar ut varenda krona av sina aktieägare dock utan att taga risken att aktieägarna protesterar och låter bolagsstyrelserna stå där med sina emissionserbjudanden. Litet vanvördigt skulle jag vilja påstå att utskottsmajoritetens ledamöter säkerligen skulle vara mycket välkomna hos bolagen om de tror sig vara så framgångsrika när det gäller att sälja aktier till allmänheten. Man kan naturligtvis bara önska lycka till när det gäller försök i den riktningen. Jag har kanske en annan uppfattning om möjligheterna därvidlag. Men sedan förefaller det som om utskottet skulle ha drabbats av eftertankens kranka blekhet, ty utskottet blir plötsligt mera osäkert på sin sak. Det talar nämligen i nästa mening om aktieplaceringarnas attitydförändringar. Om aktieplacerarnas attityd just nu är den att de gärna vill köpa de aktier som bjuds ut, så finns det ingen anledning att tala om förändringar. Det fanns ju pengar hos de presumtiva aktietecknarna. Resonemanget går inte riktigt ibop. Sedan kryper utskottet bakom investeringsbanken och menar att i och med dess tillkomst har det nu skapats ökade möjligheter att erhålla riskvilligt kapital. Därför borde ju vi reservanter — en minoritet i utskottet — vara nöjda. Det är vi nu inte men vi kan inte låta bli att påpeka att vad Investeringsbanken lämnar är lån, som man inte får ge utan säkerhet. Jag skulle då vilja fråga den som skall föra utskottsmajoritetens talan: Vad har man för säkerhet när det gäller aktier? Med riskvilligt kapital menar man sådant med frånvaro av säkerhet av det slag som man får när man lånar ut pengar via banker eller — när det gäller Investeringsbanken — ett kreditaktiebolag. Med detta yrkar jag bifall till reservationen nr 1. Vad beträffar reservationen nr 2 har denna biträtts av representanter för det parti jag tillhör, för folkpartiet och av två av tre av centerpartiets medlemmar. Vi begär i denna reservation att emissionskontrollen skall överses men vi går också litet längre då vi framställer önskemål om att metoderna för styrningen av kreditmarknaden i dess helhet skall bli föremål för en översyn, och däri ingår alltså även frågan om emissionskontrollen. Denna <:kontroll bygger på en beredskapslagstiftning med rätt till räntereglering, en lagstiftning som infördes år 1962. Utskottet menar nu att kontrollen inte utövas på basis av denna lag utan på grundval av ett samråd mellan riksbanken och affärsbankerna samt andra kreditinstitut. Detta är i och för sig riktigt, men samrådet äger i alla fall rum under ett befintligt men inte uttalat hot: får man inte sin vilja igenom så finns alltid denna lag att tillgripa. Detta är alltså inte en fullt så oskyldig företeelse som utskottet vill göra gällande. Nackdelen med emissionskontrollen är, som vi ser det, att här byggs upp ett kösystem, där räntabiliteten i de olika investeringarna inte kommer att bli det rättesnöre som borde vara fallet. Vi önskar alltså få till stånd en översyn av praxis när det gäller metoderna för styrning av kreditmarknaden. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Som herr Åkerlund sade tar moderata samlingspartiets stora motion, som är undertecknad även av partiledaren, upp fyra frågor. En av dem har hänvisats till bevillningsutskottet, nämligen frågan om en finanspolitisk beredskapsplan. En annan fråga — den som gäller en översyn av exportkreditfinansieringen — avser bankoutskottet att återkomma till sedan frågan har remissbehandlats. De två återstående frågorna, som gäller förslag om en breddning och aktivisering av aktiemarknaden samt förslag om emissionskontrollens avskaffande, har vi däremot inte skickat ut på remiss. Anledningen är att vi här möter gamla bekanta som gång efter annan kommer tillbaka i riksdagsbehandlingen, och några nya argument av betydelse torde inte kunna utvinnas genom en förnyad remissbehandling. Reservanternas skrivning och argumentation ger ett mycket krystat intryck. Att herr Åkerlund är en driven konversatör märker man när man lyssnar på honom, men man letar efter substansen i vad han egentligen vill nå med de reservationer som han är talesman för. Vi har i utskottets utlåtande sagt att de uppgifter beträffande aktieägandets spridning som moderata samlingspartiet talar om täcks in i den nu pågående utredningen. När moderata samlingspartiet önskar en särskild utredning med ett vidare uppdrag kan man ställa den frågan: Duger inte de personer som sysslar med en översyn av hela börslagstiftningen? I 1966 års fondbörsutredning ingår chefen för bankinspektionen som ordförande, där sitter vidare börschefen, folk från riksbanken, från enskilda banker och från finansdepartementet. även denna utredning har fått mycket generösa direktiv. Moderata samlingspartiet kommer tillbaka med sitt vackra tal om vinstandelssystemet. Det är dock naturligt att man gärna vill öka upplysningsmöjligheterna på detta område innan man ger sig in på sådana funderingar. Detta sägs också i utredningsdirektiven. Jag tycker att vad som där yttras är mycket väsentligt.

Det kan därvid bli erforderligt att företa ändringar i aktiebolagslagens redovisningsregler. — Utredningen bör uppmärksamma att intresset av ökad ekonomisk upplysning om aktiebolag kan kollidera med företagets intresse av börsinregistrering.» Det är således rätt komplicerade saker som utredningen skall syssla med. Detta förklarar, vad vi kan förstå, att utredningen fått mycket vida direktiv. Det sägs i slutorden till direktiven: »Utredningen bör inom den allmänna ram som bestäms av syftet med utredningen ha rätt att, utöver de ämnen som här omnämnts, ta upp de frågor som utredningen kan möta och framlägga därav betingade förslag. Inom utredningens ämnesområde bör därvid även ligga frågor som har samband med den internationella handeln med värdepapper.» Vi har läst utredningsdirektiven, och vi tycker att med dessa vida direktiv de frågor som här har aktualiserats skall kunna bli ordentligt genomlysta. I varje fall finns i utredningen folk som kan anses vara talesmän för ungefär samma uppfattningar som de borgerliga företräder här i riksdagen. En del material har lämnats under hand. Redan nu föreligger ett delbetänkande som heter »Förenklad aktiehantering. Nya regler för aktiebrev och aktiebok» . Detta är ute på remissbehandling, och det har förutskickats att vi får flera delbetänkanden allteftersom. Vi anser alltså att detta område är tillräckligt väl intäckt. Också emissionskontrollen är en gammal bekant fråga. Vi har sagt att emissionskontrollen syftar till att möjliggöra kontroll över räntesättningen när det gäller att emittera obligationer.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

Herr talman! Till jordbruksutskottets utlåtande nr 11 har fogats en reservation, och jag vill helt kort motivera reservanternas ställningstagande. I huvudsak är samtliga ledamöter av utskottet överens om formen för stödåtgärder på fiskets område. Det är endast på en punkt vi har olika uppfattningar. Den gäller ett i propositionen framlagt förslag att föreningen Svensk fisk skall få statliga kreditgarantier för lån i Sveriges kreditbank intill ett belopp av 5 miljoner kronor jämte ränta. Utskottet tillstyrker detta förslag. Vi reservanter anser, liksom majoriteten, att kreditstöd i angiven omfattning skall lämnas föreningen Svensk fisk även i fortsättningen, men vi kan inte dela den uppfattningen att endast Sveriges kreditbank skall utnyttjas för ändamålet. Vi anser att låntagaren fritt skall få välja kreditinstitut, t.ex. sparbank eller jordbrukskassa. Vi reservan Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till den reservation som är fogad till utlåtandet från jordbruksutskottet med nummer 11.

Herr talman! Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att vi kunnat få ett så enhälligt förslag från utskottets sida. Som fru Hultell sade är det bara på en punkt som meningarna gått isär, och jag har för min del svårt att förstå att den skulle ge någon anledning att skriva en reservation. Föreningen Svensk fisk är ju ett halvstatligt företag. Riksdagen beslutade om denna förening förra året. Den består av representanter för fiskets utövare, för handeln, för industrin, för konsumenterna och för staten. Fiskets prisregleringskassa är insatt på ett konto i Sveriges kreditbank. Avkastningen, alltså räntan av detta kapital, får användas av föreningen Svensk fisk för verksamheten. Det skulle vara underligt om man gick till en annan kreditinrättning än Sveriges kreditbank för att uppta det lån som staten ställer garanti för. Jag anser det helt naturligt att staten använder sin egen kreditinrättning i ett sådant här fall. Och jag tror inte att några invändningar reses mot detta från någon av fiskets organisationer. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.